Herr talman! Arne Andersson i Ljung har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidtaga för att undvika de orimliga skärpningar av förmögenhetsskatt, arvsoch gåvoskatt och andra skatter och avgifter som kan bli följden av den kommande fastighetstaxeringen. Redan i den proposition som låg till grund för den nya fastighetstaxeringslagen sade jag att de nya taxeringsvärdena påkallar särskilda åtgärder. Den s.k. villaschablonen måste ändras så, att socialt oacceptabla effekter inte uppstår. I dagarna väntas ett delbetänkande från 1976 års fastighetstaxeringskommitté i denna fråga. Efter sedvanlig remissbehandling avser jag att lägga fram förslag till ändring av gällande regler. Som Arne Andersson påpekar får emellertid också höjda förmögenhetsvärden ett kraftigt genomslag i olika sammanhang. Även här måste åtgärder vidtas, så att inte oacceptabla effekter uppstår. Sålunda måste t.ex. förmögenhetsskatteskalan och bestämmelserna för arvsoch gåvoskatt ändras, liksom de regler som bestämmer hur förmögenhet skall inverka på det extra avdraget för folkpensionärer. Också i dessa avseenden bör, såvitt att mildra skatte nu kan bedömas, förslag kunna föreläggas riksdagen i höst. Utöver dessa allmänna justeringar kan särskilda åtgärder visa sig nödvändiga med tanke på familjeföretagarnas förhållanden. I första hand är detta en uppgift för 1980 års företagsskattekommitté , som ser över beskattningsreglerna för familjeföretag. När det gäller tiden, så vill jag erinra om att de nya taxeringsvärdena inte skall tillämpas vid skatteberäkning förrän vid 1982 års taxering och vad gäller arv och gåvor först vid förvärv under år 1982. Visst rådrum för sådana överväganden finns alltså ännu.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min fråga. Det är helt klart att 1981 års allmänna fastighetstaxering kommer att medföra utomordentligt stora höjningar av taxeringsvärdena. De taxeringsvärden som åsätts fastigheter används som underlag vid tillämpningen av flera skatteregler. Effekterna av de höjda taxeringsvärdena blir särskilt kraftiga då de används som underlag vid garantibeskattning, schablonbeskattning av enoch tvåfamiljsfastigheter, förmögenhetsbeskattning samt arvsoch gåvobeskattning. Det är ingen överdrift att påstå att effekterna av fastighetstaxeringen väckt berättigad och stark oro hos fastighetsägare av olika kategorier. Jag vill med ett par realistiska exempel visa att den oro jag nämner på intet vis är ogrundad. Först har jag ett exempel -— om än något förenklat — på hur fastighetsskatten kan förändras hos en högst vanlig familjejordbrukare: För ett jordbruk med en nettoförmögenhet på 400 000 kr. som avser fastighetens taxeringsvärde — övrig förmögenhet motsvarar skulder och har eventuellt varit föremål för reduceringsregeln — betalas i dag en förmögenhetsskatt på 2 625 kr. Vid en marginalskatt på 65 90 krävs det ett ”uttag” ur jordbruket på 7500 kr. för att betala förmögenhetsskatten. 1981 års fastighetstaxering kan förväntas leda till att förmögenheten ökar till 900 000 kr. Förmögenhetsskatten blir då 12 626 kr., och det nödvändiga ”uttaget” ökar till över 36 000 kr. — egentligen högre, eftersom marginalskatten ju ökar flera gånger vid ett höjt uttag i denna storleksordning. Ett annat exempel belyser effekterna för arvsoch gåvoskatten: Två makar bor i ett småhus med ett taxeringsvärde på 120 000 kr. Om man utgår från att fastigheten ej är skuldbelastad och att det finns en övrig förmögenhet som — efter avräkning av giftorättsanspråket — motsvarar det grundavdrag på 30 000 kr. som medges för make vid beräkning av arvsskatt, finner man att arvsskatten skulle uppgå till 5 250 kr. Efter fastighetstaxeringen kan taxeringsvärdet beräknas till 240 000 kr. Under samma förutsättningar skulle arvsskatten uppgå till 18 600 kr. Exemplen belyser väl hur starkt progressiv den skatteskala är som arvsoch gåvoskatten beräknas efter. Jag tillstår gärna att budgetministerns svar vad gäller åtgärder för att dämpa skatteeffekterna har en positiv ton. Herr talman! Jag har förbisett tidsbegränsningen, och jag har faktiskt en del kvar av mitt anförande. Jag ber att få återkomma.
Herr talman! Låt mig med följande kommentar ge Arne Andersson i Ljung en chans till ytterligare ett kort inlägg. Det är riktigt att vi måste räkna med höjda taxeringsvärden, och det beror på att fastighetsvärdena i allmänhet har höjts rätt väsentligt sedan den förra taxeringen 1975. Däremot vill jag nu, liksom så många gånger tidigare, betona att fastighetstaxeringen är en sak och fastighetsbeskattningen är en annan sak. I debatten har man kanske ibland överdramatiserat effekterna genom att jämföra de nya taxeringsvärdena med de gällande skattereglerna. Och som framgår av mitt svar kommer vi på en rad punkter att förändra gällande skatteregler. Nu väntar vi alltså på fastighetstaxeringskommitténs betänkande, som skall ge oss ett underlag, och det kommer vi sedan att komplettera på olika områden. Jag tror alltså att riksdagen i höst bör kunna ta ställning till ett sammanhållet förslag, som kommer att innebära att effekterna inte får sådana följder som det kan förefalla i den nu aktuella debatten.
Herr talman! Det finns i svaret en passus som är litet oroande. Jag konstaterar nämligen att budgetministern säger att ändringarna skall ske så att det inte uppstår ”socialt oacceptabla effekter”. Det kan möjligen tolkas så att budgetministern ändå kan vara beredd att acceptera rätt betydande skatteskärpningar, och det är oroande. Jag vill också något beröra tidsperspektivet. Budgetministern säger att det finns ett visst rådrum. Jag vill nog påstå motsatsen, och det gör jag mot bakgrund av den situation som råder med utomordentligt stora farhågor för framtiden hos alla fastighetsägare. För att lugna de människor som berörs ytterligt allvarligt av det här måste ett besked komma relativt snart. Jag har talat här dels om de åtgärder som kan vidtas för att man skall kunna minska effekterna, dels om tidsfaktorn i sammanhanget. I fråga om tidsfaktorn vill jag slutligen säga att många människor säkerligen skulle tycka att det vore utomordentligt värdefullt att få en närmare precisering av budgetministern vad gäller frågan om rådrum.
Herr talman! Fastighetstaxeringskommittén kommer i dagarna att lägga fram ett delbetänkande. Jag tycker det är rimligt att detta i sedvanlig ordning remissbehandlas. Först efter en sådan remissbehandling kan regeringen ta ståndpunkt i frågan, och sedan blir det alltså riksdagens sak att slutgiltigt besluta i höst. Om frågan kan avgöras i höst, så har besluten enligt min mening kunnat fattas i tämligen god tid, för som framgår av mitt svar är det ju först vid 1982 års taxering som de nya reglerna skall tillämpas. Vi bör nu låta mängden av myndigheter, organisationer och andra intresserade i denna fråga få några månader på sig att på grundval av kommitténs material diskutera frågan.
Herr talman! Jag är självfallet glad att budgetministern varit vänlig nog att lämna dessa bekymrade människor beskedet att avsikten är att riksdagen under hösten skall ta ställning till denna fråga. Jag har också tacksamt noterat den positiva grundtonen i svaret, där det framgår att avsikten inte är att skapa nya och betungande skatter utan att man skall försöka få tillämpningen sådan att människor också fortsättningsvis kan bebo sina fastigheter utan alltför stora belastningar.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har frågat mig när jag avser att tillsätta den aviserade utredningen om progressiv utgiftsskatt. Som nämns i frågan har jag tidigare angett att utredningsarbetet beträffande den progressiva utgiftsskatten bör föras vidare. Jag är fortfarande av denna mening. Vårt skattesystem behöver emellertid utredas på åtskilliga punkter. Inte minst har önskemål om nya utredningar uttalats av riksdagen. En rad nya utredningsuppdrag har också givits under det senaste året. Därvid har med nödvändighet de områden måst komma i första hand där konkreta och angelägna reformbehov och mera entydiga önskemål om snara utredningsinsatser föreligger. Även bland utredningsuppgifter måste man ju göra en prioritering. Den fortsatta utredningen rörande utgiftsskatten har därför ännu inte påbörjats. Jag räknar dock med att det skall kunna ske under innevarande ' år.

Herr talman! Jag vill tacka budgetministern för svaret. En utgiftsskatt skulle ju innebära en principiell ändring av vårt skattesystem, och det är uppenbart att införandet av en sådan skulle kräva en mycket grundlig prövning innan man tar ställning. Det är emellertid två omständig heter som gör att det verkligen vore önskvärt att vi så snart som möjligt tar reda på om utgiftsskatten går att använda som ett inslag i en mera grundläggande reform av vårt skattesystem. Den ena omständigheten är inflationen som har skapat en utbredd spekulationsekonomi. Om man hade en progressiv utgiftsskatt, skulle den mycket kraftigt begränsa möjligheterna att spekulera i inflation, att belåna värdestegring och att leva på skattefria kapitalinkomster, som man i stor utsträckning kan göra i dag. Den andra omständigheten är att den deklarerade inkomsten med tiden har blivit ett allt sämre mått på de enskilda människornas skattebetalningsförmåga, framför allt när det gäller människor med högre inkomster som kan utnyttja avdragen och i fråga om människor som har förmögenhet. En progressiv utgiftsskatt skulle ändra på detta, och det vore bra om det kunde ske. Principiellt och teoretiskt har en progressiv utgiftsskatt av det slag som utreddes av 1972 års skatteutredning flera viktiga fördelar. Vad vi inte vet är om den går att genomföra i praktiken och om det finns andra nackdelar med den än dem som man hittills har kunnat finna. Nu säger budgetministern i sitt svar att han inte ser en utredning om en utgiftsskatt som en prioriterad fråga. Annat får gå före. Det må vara hänt. Men jag kan inte underlåta att göra reflexionen att herr Mundebo har visat en mycket stor flinkhet när det gällt att tillsätta utredningar och driva fram förslag om att sänka skatter i vårt land, t.ex. beträffande indexregleringen och den sänkning av aktiebeskattningen som han nu kräver skall vara klar redanii juni. Så vill man går det att påskynda det hela — det har herr Mundebo visat. Därför måste jag också ställa ett par frågor: Skall det här svaret tolkas så, att budgetministern, och därmed hela regeringen, ser någonting positivt i en progressiv utgiftsskatt och därför verkligen vill få frågan utredd? När budgetministern säger att han räknar med att utredningsarbetet skall kunna påbörjas under innevarande år blir min fråga: Är det ett löfte om att den här utredningen kommer under innevarande år?
Herr talman! Svaret är att uppfatta som ett löfte om att en utredning kommer att tillsättas och att man skall försöka få fram det ytterligare material som kan behövas innan slutgiltig ställning tas. Jag tror att vi är ense om att det inte innebär att vare sig regering eller opposition har tagit ställning till om en utgiftsskatt skall införas eller om tidpunkten och utformningen. Vi är alltså överens om att ett utredningsarbete bör ske. När det gäller tidpunkten har jag tagit intryck av att många myndigheter, organisationer och även partier — också det socialdemokratiska — har varit tämligen skeptiska till tanken på en progressiv utgiftsskatt. Jag har ändå önskat att få till stånd en fortsatt utredning, eftersom jag menar att det är värdefullt att få alla uppslag och alternativ prövade och belysta. Det finns så mycket värdefullt och intressant i tanken på en progressiv utgiftsskatt att vi verkligen bör undersöka detta alternativ närmare för att se, om vi kan hantera de många problem som ändå är förknippade även med den skatteformen. Med anledning av att Kjell-Olof Feldt nämnde två skäl till utredningsuppdraget — det första var alltså inflationen — vill jag framhålla att det redan pågår ett utredningsarbete i en annan kommitté som gäller frågan om reala lån och real beskattning. Slutligen, herr talman, när Kjell-Olof Feldt sade att jag har varit flink när det gäller att tillsätta utredningar för att sänka skatterna tar jag inte detta som kritik utan som beröm.
Herr talman! Budgetministerns belåtenhet över sina bedrifter när det gäller skattesänkningar är kanske en del av förklaringen till det budgetunderskott som han om en vecka kommer att redovisa för riksdagen, liksom till den statsfinansiella kris som han har åstadkommit. Sedan är det kanske befogat att fråga om budgetministerns — och framför allt regeringens — syn på den här saken, eftersom Ingemar Mundebo vid två tillfällen har utlovat denna utredning och det nu har gått avsevärd tid sedan det senaste löftet gavs. Nu vill jag veta om han — tredje gången som hanen gal — är beredd att ge detta löfte någon substans. Det är riktigt att det finns många oklara punkter när det gäller utformningen av en progressiv utgiftsbeskattning. Också för min del kvarstår tvekan om huruvida detta är en lösning på de problem vi har. Men läget är ju sådant, herr budgetminister, att vi faktiskt behöver varje uppslag, varje idé, när det gäller reformeringen av vårt skattesystem. Dels fungerar det illa i flera avseenden, dels är i dag varje krona välkommen som kan användas för att förstärka den budget som löper med ett stort underskott. Är det nu så att Ingemar Mundebo har övervunnit tveksamheten hos sina regeringskolleger — och jag tror att det framför allt är där som problemet har suttit — så är det bra. Då får vi hoppas att den här utredningen kommer till stånd och att den ges en så klar inriktning att den kan drivas fram till ett praktiskt förslag. Sedan får vi studera om det går att förena med de krav vi har på våra skatter och de mål vi vill ställa upp för finanspolitiken.
Herr talman! Besked i fråga om Kjell-Olof Feldts funderingar i det senaste inlägget framgår av mina tidigare avgivna svar.
Herr talman! De tidigare avgivna svaren har ju haft den egenskapen att de inte har lett till någonting, och därför var det viktigt att få veta om dagens besked är någonting att ta fasta på jämfört med de tidigare: Sedan noterar jag bara att Ingemar Mundebo är mycket försiktig med att uttala något som helst värdeomdöme om huruvida utgiftsskatten skulle hjälpa oss att lösa några av våra problem. Det är en försiktighet som kanske är motiverad. Men låt inte det avspegla sig i ytterligare dröjsmål och i alltför snäva och besvärliga direktiv för den här utredningen! Den behöver en viss frihet för att kunna nå fram till förslag som är praktiskt användbara.
Herr talman! Än en gång vill jag hänvisa till mina tidigare svar, av vilka klart framgick att ett fortsatt utredningsarbete i den här frågan skall ske. Jag vill också än en gång påminna om att på ett väsentligt delområde pågår sedan ett år tillbaka ett utredningsarbete.
Herr talman! Jag upprepar ännu en gång att det hjälper inte om man tidigare har sagt att man skall göra en sak, om man inte gör den. Det var detta som det handlade om. Sedan får jag säga att jag inte betraktar det så att utredningen om reallån innebär något alternativ till en lösning enligt de riktlinjer som skulle finnas när det gäller progressiv utgiftsskatt. Det kan vara bra att den frågan utreds på nytt. Vi utredde den för 20 år sedan, men gör det gärna en gång till! Fast jag tror inte det löser de här problemen.

Herr talman! Mot bakgrund av ett beslut att två polismän i Storumans polisdistrikt skall kommenderas att tjänstgöra i annat polisdistrikt har Lilly Hansson frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att förhindra att polismän tvångsförflyttas på grund av samarbetssvårigheter. John Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra situationer av detta slag. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Vakanserna i Stockholms län är besvärande. Förstärkning behövs särskilt i Huddinge polisdistrikt. Rikspolisstyrelsen har därför efter samråd med länspolischeferna i Stockholms län och Västerbottens län beslutat att två polismän från Västerbottens län skall tjänstgöra som polisförstärkning i Huddinge polisdistrikt under en tremånadersperiod. Rikspolisstyrelsen har med hänsyn till rådande förhållanden i Storumans polisdistrikt ansett att polisförstärkningen bör tas från detta distrikt. F. n. tjänstgör flera polismän från andra polisdistrikt i Huddinge. Med anledning av beslutet har polisstyrelsen i distriktet inlett förhandlingar med arbetstagarorganisationerna om att två namngivna polismän skall beordras till tjänstgöring i Huddinge polisdistrikt. Frågan är f. n. föremål för central förhandling. Det kan tilläggas att Västerbottens län har ett relativt stort antal polismän utöver gällande personalplan. Att en polisman beordras att tjänstgöra i annat distrikt eller län är ingenting ovanligt. Tvärtom är en sådan kommendering ibland en förutsättning för att polisverksamheten skall kunna fullgöras på rätt sätt. Enligt vad jag har erfarit prövas den tilltänkta kommenderingen f. n. av justitieombudsmannen. Till detta kommer, som jag har nämnt, att frågan fortfarande är föremål för förhandling. Det finns därför inte någon anledning för mig att uttala mig vidare.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga, eller åtminstone för den redogörelse som justitieministern har lämnat. Jag har inte ställt denna fråga därför att jag tagit ställning för den ena eller andra parten. Men jag anser att förfaringssättet mot dessa två polismän är beklagligt, och därför ville jag ha justitieministerns syn på den saken. Även om det ingår i anställningsvillkoren att man måste acceptera tvångskommendering, brukar det väl ändå inte gå till på det sätt som det gjort i Storuman, där det står klart att det är på grund av samarbetssvårigheter som det blev just dessa två. Ännu underligare blir det när man vet att den ene av polismännen nedgraderats från en fyra till en etta i betyg, vilket såvitt jag förstår betyder att han är klart olämplig som polisman. Det står nämligen också i det här betyget att Johansson inte visat ansvar och lojalitet mot kolleger, att han har dåligt omdöme och att detta skadar poliskårens anseende samt att han visat prov på samarbetssvårigheter. Jag kan väl ändå inte tänka mig att man har lägre krav på polismäns lämplighet i Huddinge än vad man har i Storuman. Indignationen bland befolkningen i Storuman är också mycket stor, och man har klart tagit ställning för dessa två polismän. Efter vad jag erfarit är de populära. Jag anser mig faktiskt inte ha fått svar på den fråga jag ställde, som nämligen handlar om att polismän tvångsförflyttas på grund av samarbetssvårigheter, som skett i det här fallet. Det är det som är det väsentliga i min fråga, och jag ställer den nu på nytt. Det justitieministern har redogjort för i sitt svar är korrekt, men det visste jag faktiskt förut.

Herr talman! Även jag får tacka justitieministern för svaret. Jag vill också klart säga ifrån att inte heller jag är nöjd med svaret, det är ett undanglidande från den centrala frågeställningen — varför skall jag helt kort beröra. Ett helt län står undrande över vad som har hänt och händer, nämligen att rikspolisstyrelsen tvångsförflyttar poliser för att lösa samarbetsproblem, där problemet tycks vara att dessa poliser är fackliga företrädare och fackligt aktiva, att man nedklassar poliser som odugliga. men att dessa skall inneha polisassistenttjänster i Stockholm. Rikspolisstyrelsen säger att det är helt klart att det handiar om tvångsförflyttning. Vi slår två flugor i en smäll. säger länspolischefen. Hur skulle det bli om man löste personalfrågor på samma sätt på den övriga arbetsmarknaden? Nu handlar det tydligen inte bara om detta fall. Också i Skellefteå har en polis blivit underrättad om att ifall han vidhåller sin uppfattning kunde det bli aktuellt med tvångsförflyttning. Även i Luleå är det liknande problem, enligt tidningsuppgifter. Förflyttningen av dessa två polismän strider helt mot det avtal som gäller för sådana kommenderingar. Misshälligheterna verkar ha en sådan omfattning att en ordentlig undersökning bör göras. Det handlar tydligen här om fackliga rättigheter, medbestämmande och demokrati, ja, det handlar även om människornas förtroende för ordningsmakten. Nu är ärendet föremål för förhandlingar, och en JO-anmälan har gjorts. Om de förhållanden som råder i dag inte rättas till och om inte denna affär får en godtagbar lösning, är justitieministern då beredd att tillsätta en parlamentarisk utredning för att gå till botten med det här?
Herr talman! Låt mig först säga att Lilly Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder och att John Andersson har frågat mig om jag vill förhindra situationer av detta slag. Jag har belyst det aktuella fallet och sagt att det f. n. inte finns någon anledning för mig att göra någonting. Jag har också motiverat detta. Det står i polisinstruktionens 24 §: ”Länsstyrelsen kan beordra polisman som är anställd inom länet, att för visst uppdrag tillfälligt tjänstgöra som polisförstärkning i annat län och för sådan tjänstgöring i länet begära polisförstärkning från annat län.” Här har nu tagits upp ett alldeles speciellt fall. Det fallet är föremål för förhandlingar, det har de båda frågeställarna också kommenterat, och det har anmälts till justitieombudsmannen för prövning — jag tror av åtminstone en av frågeställarna och av andra ledamöter i denna kammare. Jag anser att det då vore felaktigt av mig att gå närmare in på fallet och att konkret ge uttryck för några synpunkter. Jag har redan gjort en principiell deklaration om vad det är som gäller och vad som inte gäller. Sedan får vi se vad JO:s prövning av frågan leder till.
Herr talman! Jag vet att ärendet granskas av JO, men det bör rimligen inte hindra justitieministern att ha en uppfattning om tillvägagångssättet. Justitieministern glider hela tiden undan från den konkreta frågan, som gällde att förfaringssättet grundade sig på samarbetssvårigheter. Det står faktiskt i justitieministerns svar: ”Rikspolisstyrelsen har med hänsyn till rådande förhållanden i Storumans polisdistrikt —--". Jag skulle vilja fråga: Vad är det för ”rådande förhållanden” där som rikspolisstyrelsen har hänvisat till? Det finns flera oklarheter, som också strider mot fackliga förhållanden och avtal. Polismännen har bara fått en vecka på sig. De har dessutom tio resp. tolv års tjänstgöring. De skulle förflytta sig 100 mil bort och förbereda sig för ett arbete på annan ort — och för allt detta fick de bara en vecka på sig. Är det ett förfaringssätt som är oklanderligt? Nog borde man rimligen ha vetat om vakanssvårigheterna i Huddinge i ett tidigare skede. Jag tycker faktiskt att det är överdriven försiktighet av justitieministern att inte uttala sig. Det är alltså inte JO:s slutsats eller förhandlingsutgången som jag frågar efter, utan det jag vill veta är justitieministerns personliga syn på förfaringssättet.
Herr talman! Kommenderingar till Stockholm från Västerbottens län har förekommit tidigare, men då har man alltid följt vissa grundprinciper för uttagningen av polismän. I det aktuella fallet vet jag helt säkert att dessa två poliser inte stod i tur. Det finns ett avtal från 1979 som föreskriver hur denna uttagning skall gå till. Jag har den bestämda åsikten att om denna sak inte utreds på ett riktigt sätt, så kommer allmänhetens misstankar att öka ytterligare och dess förtroende för polisen att minska. Då det gäller just händelserna i Storuman har Lappmarkens polisförening motsatt sig både förflyttningen och den nedklassning av polismännen som skett. Än har justitieministern inte svarat på frågan: Om man är oduglig som polis i Storuman, är man då duglig att inneha en polisassistenttjänst i Stockholm? Den frågan måste det vara enkelt att svara på.
Herr talman! Som svar på den senaste frågan kan jag principiellt säga att det ibland möjligen kan finnas skäl att få en bedömning gjord på flera olika håll. Det kan vara av intresse både för arbetsgivaren och för arbetstagaren. Detta är alltså en principdeklaration, och den avser icke just detta speciella fall. När det gäller Lilly Hanssons påstående att jag är överdrivet försiktig har jag en annan uppfattning. Jag menar att det vore fel av mig att här ge uttryck för några åsikter, när vi vet att precis de frågor som Lilly Hansson nämnt är föremål för justitieombudsmannens prövning.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att justitieministern även när det gäller den fråga som jag har ställt angående samarbetssvårigheterna och tvångsförflyttningen skulle kunna avge en principdeklaration. Det finns ju ingenting som säger att sådana här situationer inte kan uppstå på andra håll inom polisdistrikten. Då vore det nog ganska bra om justitieministern i varje fall hade avgett en principdeklaration.
Herr talman! Självfallet skall man försöka lösa de samarbetssvårigheter som kan uppstå här och var på det smidigaste och bästa sättet. För att ändå ge Lilly Hansson någonting med på vägen i just den här frågan vill jag säga att jag vet — och jag tror att Lilly Hansson också vet det — att man rätt länge gjort försök att lösa de här problemen. Landshövdingen i länet har varit inkopplad liksom länspolischefen, Svenska polisförbundet och Södra Lapplands polisförening. Alla dessa har försökt komma till rätta med de här problemen. Jag kan naturligtvis rent principiellt uttala förhoppningen att denna fråga skall lösas i framtiden, så att det blir arbetsro och en god effektivitet i det här polisdistriktet.
Herr talman! Jag vill knyta an till vad Lilly Hansson sade om att sådana här saker kanske händer även på andra håll. Jag tog ju upp det redan i mitt första anförande. Jag har här ett tidningsurklipp från Skellefteå, där en polisman, som inte var överens med polisledningen, säger att ”där antyddes att det kunde bli aktuellt med förflyttning om jag vidhöll min uppfattning alltför hårt”. Jag har här även ett annat urklipp som gäller Luleå och som visar att det tydligen också där förekommer misshälligheter. Detta gör att man blir orolig och frågar sig om sådant här förekommer på många håll. Är det här fråga om ett förfaringssätt som rikspolisstyrelsen metodiskt tillämpar? Då är det ju verkligen oroande.

Herr talman! Sedan John Andersson sagt att det redan nu finns bekymmer inom andra polisdistrikt tycker jag nog att det vore på sin plats att justitieministern säger ifrån att på det här sättet får det inte gå till, dvs. att man tillgriper tvångsförflyttning för att lösa samarbetssvårigheter. Samarbetssvårigheter bör rimligen kunna lösas på annat sätt.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat industriministern om han avser att företa åtgärder för att hindra att en statlig företagsledning försöker efterforska journalisters källor. Frågan har överlämnats till mig. Sedan lång tid gäller att det i allmänhet strider mot tryckfrihetsförordningen att man efterforskar t.ex. vem som har lämnat uppgifter till en journalist på en tidning i syfte att uppgifterna skall publiceras. fr.o.m. år 1978 är detta förbud mot efterforskning inskrivet i grundlagen. Överträdelse a. av förbudet är straffbelagt. Efterforskningsförbudet är emellertid begränsat bl.a. så till vida som förbudet endast riktar sig till myndigheter och andra allmänna organ. Ett aktiebolag är ingen myndighet, även om det helt eller delvis ägs av staten eller av en kommun. Inte heller är det annat än i undantagsfall att betrakta som ett allmänt organ. Med ”allmänt organ” avses här nämligen organ som till sin karaktär står en myndighet nära och som i huvudsak fullgör uppgifter som skall ombesörjas av staten eller av en kommun. För att ett aktiebolag skall kunna anses som ett allmänt organ fordras att bolaget handhar förvaltningsuppgifter. Tryckfrihetsförordningen förbjuder alltså i allmänhet inte ledningen för ett statligt aktiebolag att efterforska vem som har lämnat uppgifter till en tidning. Frågan om tryckfrihetsförordningen skall ersättas av en grundlag som skyddar också andra uttrycksformer än det tryckta ordet utreds f. n. av yttrandefrihetsutredningen. Utredningen är oförhindrad att ta upp frågan om efterforskningsförbudets omfattning. I avvaktan på resultatet av det utredningsarbetet är jag inte beredd att företa några åtgärder för att utvidga det nuvarande efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen.

Herr talman! Jag tackar — som ersättare för Olle Wästberg i Stockholm — justitieministern för svaret. I dag bedrivs i ett företag, som helt ägs av staten, en verksamhet som med rätta väckt stor uppmärksamhet. Den avser en flerårig utbildning av ett hundratal libyer — med stor sannolikhet tillhörande och uttagna av den libyska krigsmakten. Vad undervisningen omfattar har företagsledningen — och inte minst företagets chef, generalmajoren och direktören Benkt Dahlberg — gjort betydande ansträngningar att dölja. Av det som ändå framkommit kan man sluta sig till att undervisningen omfattar ämnen som passar väl in i en militär teknisk utbildning. Detta motsägs inte av att kunskaperna också kan ha civil användning. Till bilden hör att Telub — enligt egen verksamhetsberättelse — har huvuddelen av sin verksamhet inriktad mot militära arbeten avseende bl.a. telekommunikationer, robotar och stridsledningssystem. Vi noterar också att Sverige i dag, av utrikespolitiska skäl, inte medger någon försäljning av krigsmateriel till Libyen. I all export skiljer man på s.k. hårdvara och s.k. mjukvara. Hårdvaran är det man kan ta på, t.ex. maskinen. Mjukvaran är kunskapen om hur man använder den. Det är mjukvaran som Telub nu tillhandahåller Libyen. Nog måste det, herr justitieminister, vara ett allmänt intresse att den aktuella utbildningen vid Telub blir belyst! Men om någon inom Telub skulle vilja bidra till detta — på det sätt som grundlagen medger — blir han av Dahlberg stämplad som en usel förrädare. Dessutom uppmanas hans arbetskamrater av Dahlberg till angiveri. Jag vill för kammaren citera vad Dahlberg skriver i ett brev till sina anställda: ”Till Dig, som jobbar på Telub! Mitt ibland oss finns en medarbetare, som är oärlig nog att inte endera diskutera en eventuellt avvikande uppfattning eller begära sitt avsked från Telub. Denna ”Judas Iskariot” väljer i stället att tillställa tidningen Expressen vilseledande underlag med en enda avsikt, nämligen att misskreditera företagets ledning och därmed äventyra Telubs förmåga att överleva. Att avslöja detta måste vara en naturlig uppgift för var och en som vill att Telub skall fortleva”, skriver herr Dahlberg. Den verksamhet som statsföretaget Telub under Dahlbergs ledning gett sig in på har politiska, även utrikespolitiska, aspekter. Självfallet förvandlar detta inte i sig bolaget Telub till en myndighet. Därför — och på den punkten uppfattar jag att justitieministern och jag är helt överens — och endast därför klarar sig Dahlberg undan åtal för brott mot den svenska grundlagen. Men därför är det också naturligt att ställa frågan: Finner justitieministern, som företrädare för den svenska regeringen, att Dahlberg handlat och uttalat sig på ett sätt som anstår en chef för ett av svenska statens helägt företag?

Herr talman! Sakfrågan om vad för slags utbildning Telub bedriver har ju tidigare diskuterats här i kammaren — den tänker jag inte gå in på. Nu gäller det ju lagstiftningen och det anonymitetsskydd som kan föreligga. Jag kan hålla med Hadar Cars om att det kan vara en viss problematik här. Men det kan, som jag ser det, knappast komma i fråga att man skall ha särskilda regler om anonymitetsskydd för statliga eller kommunala bolag utan offentligrättsliga uppgifter men inte ha sådana för andra bolag och enskilda. Alternativet är ju då att utvidga tryckfrihetsförordningens efterforskningsförbud till att gälla alla — både offentliga funktionärer och enskilda. Den här frågan har behandlats tidigare, både av offentlighetskommittén och av massmedieutredningen. Båda kom fram till att det skulle föra för långt med ett generellt förbud. Samma åsikt hade riksdagen när bestämmelserna om anonymitetsrätten reviderades åren 1976 och 1977. Offentlighetskommittén menade på sin tid att den gällande regleringen om skydd för meddelares och författares anonymitet innebar en rimlig kompromiss mellan motstående intressen. Massmedieutredningen åberopade att ett förbud för varje enskild medborgare att söka utröna en författares eller meddelares identitet skulle komma i konflikt med den enskildes allmänna frioch rättigheter. Det är mot denna bakgrund som jag inte är benägen att nu ge yttrandefrihetsutredningen något speciellt tilläggsuppdrag i den här frågan, samtidigt som jag erinrar om vad jag sade förut att utredningen självmant kan ta upp ämnet, om den finner anledning till det.

Herr talman! Jag noterar att justitieministern uppenbarligen delar min uppfattning att Dahlberg, om Telub hade varit en statlig myndighet och inte endast ett helstatligt företag, gjort sig skyldig till brott mot Sveriges grundlag. Då vill jag bara fråga: Vilket ansvar har staten som arbetsgivare för sina bolagschefer? Om en person uppträder så uppenbart olämpligt som Dahlberg, måste inte arbetsgivaren då vidta någon lämplig åtgärd? Jag är medveten om att ansvaret för att en sådan åtgärd vidtas inte i första hand åvilar justitieministern utan den som inom regeringen svarar för de statliga industriföretagen, dvs. industriminister Nils Åsling. Det väsentliga här och nu är att vi klarat ut att Dahlberg genom sitt brev, där han utpekar en eventuell uppgiftslämnare som förrädare, som en Judas Iskariot, och uppmanar arbetskamraterna till angiveri, uppträtt klart olämpligt — på ett sätt som inte anstår en chef för ett statligt ägt företag.

Herr talman! Bertil Hansson har frågat mig vad regeringen ämnar göra för att eliminiera nuvarande, bl.a. ur religionsfrihetssynpunkt stötande, bestämmelser beträffande tillägg av förnamn. Tillägg av förnamn kan enligt gällande rätt ske på två sätt. Antingen kan också kan ett nytt namn erhållas efter ansökan hos patentoch registrerings Torsdagen den särskilda villkor. För att erhålla ytterligare förnamn efter ansökan hos Om ändrade bepatentverket krävs däremot särskilda skäl. Dessutom tas där ut en ansökningsavgift på 200 kr. Frågan om namntillägg har behandlats i namnlagsutredningens betänkande Nya namnregler. I betänkandet föreslås lättnader i fråga om förvärv av ytterligare förnamn. Enligt förslaget får var och en rätt att göra namntillägg genom en enkel anmälan hos pastorsämbetet. Några särskilda villkor gäller inte för en sådan anmälan. Anmälningsförfarandet, som är kostnadsfritt, får användas en gång. Ytterligare namntillägg kan, när särskilda skäl föreligger, ske efter ansökan hos patentverket. Det föreslås att det härvid liksom f. n. skall tas ut en ansökningsavgift. Utredningsbetänkandet har remissbehandlats och övervägs f. n. i justitiedepartementet. Jag kan nämna att remissinstanserna allmänt har godtagit förslaget om tillägg av förnamn. Även jag anser att det kan vara motiverat med en ändring av nuvarande regler på denna punkt.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret, som slutar på ett sådant sätt att det finns anledning att hoppas på en ändring av nuvarande bestämmelser. En bekant familj adopterade ett barn från Indien. Barnet hade naturligtvis förnamn med sig, men de var exotiskt klingande, och för att underlätta barnets införlivande i en svensk kamratkrets ville familjen — vilket är rätt vanligt — ge flickan i fråga ett svenskt förnamn. Man vände sig då till folkbokföringsmyndigheten, dvs. pastorsämbetet, och fick veta, att om barnet skulle döpas i svenska kyrkan eller i någon frikyrka så var det bara att anmäla det nya förnamnet, och det blev inte någon särskild prövning för det och inte heller någon särskild avgift. Men föräldrarna hade en baptistisk dopsyn och tänkte införliva barnet också i en kristen församlings gemenskap med en högtid som brukar kallas barnvälsignelse. Men se det uppfyller inte fordringarna i lagen på ”dop eller liknande religiös förrättning”, utan då skulle de bestämmelser gälla som justitieministern redovisat i sitt svar. Man måste ansöka hos patentverket och ange särskilda skäl och därtill betala 200 kr. Svenska staten har alltså i dag en prislista när det gäller tillägg av förnamn, där priserna är olika beroende på föräldrarnas dopsyn. Dessutom har man i bestämmelserna tagit intryck av den vanföreställning som kanske inte svenska kyrkan själv var alldeles oskyldig till i det gångna, att barndopet skulle vara en namngivningsceremoni. Vid fartygsstapelavlöpningar säger man ibland: Jag döper dig till .

Herr talman! Propositionens förslag när det gäller ny instansordning i kommunala besvärsfrågor innebär både en ändring i fråga om besvärsinstanserna och en minskning av möjligheterna att få sin sak prövad i högre instans. Detta måste av de flesta människor upplevas som en inskränkning av demokratin. Vänsterpartiet kommunisterna menar att om man godtar förslaget att kammarrätten i stället för länsstyrelsen skall vara första besvärsinstans — något som vi f. ö. var tveksamma till — måste möjligheter finnas att få kammarrättens beslut i kommunala besvärsärenden prövade. Vi har i motion 1955 markerat att om man enligt propositionens förslag fjärmar den kommunala besvärsinstansen från medborgarna genom att fyra kammarrätter ersätter den mer ”nära” kontakten med länsstyrelserna, så är det viktigt att behålla möjligheten att besvära sig över kammarrättens beslut. De motioner som väckts i anledning av propositionen visar att den avgörande invändningen mot regeringens förslag rör begränsningarna i besvärsrätten. I två motioner begär man att ärendena skall kunna föras vidare efter kammarrättens beslut. I en motion accepterar man kammarrätten som sista instans, men man vill behålla länsstyrelsen som första instans. Den kritik som riktats mot regeringens förslag är så välgrundad att det vore Nr 129 olyckligt om riksdagen godtog utskottsmajoritetens förslag och därmed godkände regeringspropositionen i oförändrat skick. Regeringens förslag sådant det är utformat är inte godtagbart. Herr talman! Vårt motionskrav har formulerats mot bakgrunden av regeringens förslag. Skulle riksdagen bifalla reservationen saknas anledning att driva frågan.

Herr talman! Konstitutionsutskottet föreslår i sitt betänkande att propositionen 1979/80:105 om ny instansordning i kommunalbesvärsmål godtas. Detta innebär, som framgår av handlingarna, framför allt förändringar av kommunallag, församlingsstyrelselag och lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Med hänsyn till att kommunminister Karl Boo finns upptagen senare på talarlistan skall jag vid detta tillfälle inte närmare kommentera eller uppehålla mig vid propositionen utan ta upp de uttalanden som gjorts i utskottet och framför allt då beröra de reservationer och motioner som är lämnade. Först och främst vill jag peka på att vi understryker att kommunalbesvär har till syfte att bereda varje kommunmedlem, oavsett om han eller hon berörs av besluten eller inte, möjlighet att få till stånd en kontroll av kommunala besluts laglighet. Genom kommunalbesvärsreglerna hålls också statskontrollen inom bestämda gränser. Det är viktigt med hänsyn till den kommunala självstyrelsen. Reservationen pekar på att man gör en väsentlig begränsning i den besvärsprövning som nu förekommer. Jag uppfattade det Hilding Johansson här framfört så, att man är mest angelägen om den s.k. lämplighetsprövningen och inte tänker så mycket på det som vi understryker, nämligen kontrollen av ett kommunalt besluts laglighet. Det är också en fråga som kan anknytas till frågan om centralisering eller decentralisering. Vi har godtagit att det som står i propositionen i denna del kan innebära en centralisering som man får ta mot bakgrund av de andra fördelar man uppnår med denna reform. Vi pekar här på att man minskar den statskontroll som annars i ökad utsträckning kan utövas gentemot kommunerna. Hilding Johansson var också inne på att man innan man vidtar en sådan här åtgärd skulle avvakta länsdemokratikommitténs betänkande. Jag kan inte se 25 den utredningen som något hinder för att genomföra förändringar. Då skulle vi också vara förhindrade att tillföra länsstyrelsen nya uppgifter från centrala myndigheter. Vi skulle alltså inte kunna vidta någon som helst åtgärd i avvaktan på kommitténs betänkande. Jag menar att detta inte är något hinder mot den verkliga decentraliseringen, nämligen den som sker av uppgifter till kommuner och länsorgan. Den skall vi, Hilding Johansson, driva vidare. Det är den som berör de många människorna, och det är angeläget att dessa får så snabba besked som möjligt. Ett av huvudmotiven för denna reform är ju att avkorta handläggningstiderna och att de kommuner och landsting som har fattat besluten och som har besvärat sig skall få svar inom rimlig tid. Frågan om prövningstillstånd har tagits upp i två av motionerna, nämligen i en vpk-motion och i en motion som väckts av två moderater. Utskottet har erinrat om att man i samband med tillkomsten av förvaltningsprocesslagens bestämmelser på detta område diskuterade möjligheten att medge någon form av ändringsdispens. Man underströk då att prövningstillstånd skulle beviljas i den utsträckning som behövs till ledning för rättstillämpningen. Utskottet anslöt sig då till dessa uttalanden. Även nu hänvisar utskottet till dem och instämmer i vad som anförts i propositionen i frågan om prövningstillstånd hos regeringsrätten. Med hänvisning härtill föreslår vi i utskottet att de två motionerna inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Det föreligger alltså, som vi ser det, inte heller på denna punkt något principiellt hinder för att genomföra reformeringen av instansordningen i kommunalbesvär. Jag skall också något ytterligare kommentera Hilding Johanssons och den socialdemokratiska reservationens uttalanden om länsstyrelsernas närhet till kommuninvånarna. Man kan här peka på ett par åtgärder som föreslås. Den ena är att kammarrätterna vid behandlingen av kommunalbesvärsmål skall få en förstärkning, syftande till att ta till vara den kännedom och den kunskap som utanför kammarrätterna finns om de kommunala förhållandena. Vi kan väl inte redan nu underkänna den kompetens i detta avseende som de ledamöter av kammarrätterna vilka nu föreslås förstärka dessa kommer att ha. Jag vill också peka på ett annat förhållande som tagits upp bl.a. av en av remissinstanserna, nämligen att länsstyrelsernas situation har förändrats. Mycket av det som länsstyrelserna i dag sysslar med har karaktären av planering för eller olika andra åtgärder som avser kommunerna, och detta kan uppfattas som motsägelsefullt i detta sammanhang. Den behandling som länsstyrelsen i Stockholms län — jag nämner denna länsstyrelse, eftersom den har åberopats i reservationen — gav överklagandet av folkomröstningen i Täby visar att man i det fallet tagit större hänsyn till andra bedömningar än sådana som avser lagligheten.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 24 april 1980
Herr talman! Det kan naturligtvis anföras föroch nackdelar med både nuvarande system och det föreslagna. Jag kan möjligen tänka mig att man skulle kunna säga att till nackdelarna med det nuvarande systemet hör att kommunaloch landstingsbesvär behandlas i olika instanser — i det nu föreslagna systemet förs de samman till en instans. Men den avgörande nackdelen, Bengt Kindbom, med det nya systemet är ändå att man ökar avståndet mellan allmänhet och besvärsinstans. Och det är avgjort en nackdel att man begränsar möjligheterna att få besluten i denna instans prövade. Bengt Kindbom gör det mycket enkelt för sig när han talar om de frågor som vi har tagit upp i motionen. Han refererar bara till vad som har sagts i olika sammanhang. Han avfärdar problemet med begränsningar i besvärsrätten på ett sätt som tyder på att han inte riktigt har satt sig in i problemet. Jag vill också påpeka att det inte precis är centerns decentraliseringstankar som har präglat propositionen eller präglade Bengt Kindboms anförande.
Herr talman! Jag vill bara göra följande kommentar till Nils Berndtsons inlägg. När det gäller de landstingskommunala besluten har det tidigare inte visat sig vara någon nackdel med detta avstånd mellan allmänhet och besvärsinstans. Jag försökte i mitt anförande klara ut frågorna om decentralisering och centralisering. Det verkligt viktiga vid decentralisering är att överföra uppgifter från centrala myndigheter till regionala och kommunala sådana. Då det gäller den kommunala biten är det angeläget att både kommuner och enskilda får snabba besked och att det vid behandlingen även tas hänsyn till den kommunala kunskapen genom att kammarrätten förstärks när sådana mål behandlas.

Herr talman! Möjligheten att överklaga kommunala beslut är ett viktigt instrument i vår rättsordning och i vår lokala självstyrelse. Tyvärr är det också ett instrument som missbrukas. På sina håll används det rutinmässigt för att fördröja verkställigheten av kommunala beslut, till förfång för medborgarna och till skada för kommunernas ekonomi. Därför är det viktigt att vi får en snabbare handläggning av kommunalbesvären, framför allt då av de besvär som är uppenbart ogrundade. Just det är syftet med regeringens förslag. Genom reformen får vi för de flesta kommunalbesvärsärendena bara en prövningsinstans, nämligen en förstärkt kammarrätt. Principiellt betydelsefulla frågor skall kunna föras vidare till regeringsrätten och alltså underkastas ytterligare en prövning. 27 Liksom de flesta remissinstanser tror vi i folkpartiet att det här blir en bra ordning. Förslaget grundas f. ö. på en lagrådsremiss från folkpartiregeringen, som bara på några få punkter har ändrats efter lagrådets granskning. Socialdemokraterna går däremot emot förslaget. De fullföljer sin gamla tradition som språkrör för Sveriges länsråd och avvisar i vanlig ordning varje förändring som innebär att uppgifter faller bort från länsstyrelserna. Det krävs, säger socialdemokraterna, ”största återhållsamhet” med delreformer som rör länsstyrelserna intill dess att länsdemokratiutredningen är färdig med sina överväganden. Men den här socialdemokratiska ”återhållsamheten” har nog en litet speciell karaktär, vilket Bengt Kindbom redan har pekat på. Socialdemokraterna har varit med och fattat beslut om åtskilliga reformer som tillfört länsstyrelserna nya uppgifter, men när det i stället handlar om rationaliseringar som innebär att länsstyrelsernas uppgifter minskar är socialdemokraterna plötsligt mycket fientliga mot s.k. delreformer. Nu nöjer sig socialdemokraterna inte med att slå vakt om det bestående, utan de föreslår i stället en ny ordning som måste betraktas som klart sämre än den nuvarande ordningen. Regeringens förslag går ut på att få till stånd en snabbare handläggning av kommunalbesvären, men socialdemokraternas förslag leder snarast till ännu större dröjsmål, ännu längre väntetider. I stället för att inskränka antalet prövningsinstanser till en eller i vissa fall två vill socialdemokraterna ha två eller i vissa fall tre instanser. Ett principiellt viktigt ärende, som i dag först prövas av länsstyrelsen och sedan av regeringsrätten, skulle enligt den socialdemokratiska modellen i framtiden prövas också av en förstärkt kammarrätt. Jag vill därför ställa en fråga till Hilding Johansson: Varför vill ni förlänga instanskedjan? Är väntetiderna kanske inte tillräckligt långa redan nu? När nu regeringen vill förenkla rättsmaskineriet, kliar det då i fingrarna på er socialdemokrater att i stället på pin kiv göra det mer komplicerat? Vad är det för sakskäl man anför för att även i fortsättningen engagera länsstyrelserna i kommunalbesvärsprövningen? Ja, det är ett mycket märkligt och motsägelsefullt argument. Sedan gammalt brukar man ju i besvärssammanhang skilja mellan lämplighetsfrågor och laglighetsfrågor. Den förra typen avgörs i sista hand av en politisk instans — regeringen — medan den senare kategorin avgörs av en domstol — regeringsrätten. Enligt alla juridiska handböcker som jag känner till gäller kommunalbesvärsprövningen laglighetsfrågor, men nu har socialdemokraterna gjort en juridisk upptäckt och hävdar att det i själva verket ofta är tvärtom, nämligen en kvalificerad lämplighetsprövning, som då kräver assistans av kommunalt erfaren expertis. Anta nu att den här juridiska upptäckten är riktig och att det inte är en laglighetsprövning, som alla har trott hittills, utan en lämplighetsprövning. Varför skall då kammarrätten och regeringsrätten blandas in i hanteringen? Är det en lämplighetsprövning borde ju den sista instansen vara regeringen. Men den slutsatsen drar inte socialdemokraterna och hamnar därmed mellan två stolar. Enligt den modell som reservanterna förordar skall det först ske en lämplighetsprövning i länsstyrelsen och sedan en laglighetsprövning i den Nr 129 förstärkta kammarrätten och till sist kanske ytterligare en laglighetsprövning Torsdagen den i regeringsrätten. Undra på om utslagen blir olika! 24 april 1980 Socialdemokraterna har ju mer än något annat parti varnat för det s.k. överkommunsproblemet. Man har sagt att kommunalpolitikernas beslut inte skall behöva överprövas av politiker på regional nivå, i landstinget. Meni dag har vi politiker på regional nivå också i länsstyrelsernas styrelser, och i den mån kommunalbesvär avgörs där blir det lätt just en politisk överprövning av den typ som socialdemokraterna i alla år har varnat för. Att ni i länsdemokratidebatten inte låter er påverkas av vad vi säger kan jag förstå. Men kunde ni åtminstone inte ta intryck av era egna argument på den här punkten? Handläggningen av kommunalbesvär tar i dag många månader, ibland mer än ett år. Vi står nu inför ett enkelt val: De som menar att handläggningen gärna kan ta ännu längre tid bör i voteringen stödja socialdemokraterna. De som däremot menar att handläggningstiden borde förkortas kan lämpligen rösta för utskottets förslag.

Herr talman! Förslagen i proposition 1979/80:105 innebär bl.a. att en enhetlig besvärsordning införs för samtliga kommunalbesvärsmål. Kammarrätterna blir första besvärsinstans. Kammarrättens beslut i ett kommunalbesvärsmål skall kunna överklagas till regeringsrätten, men besvären prövas bara om regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Handläggningen av kommunalbesvärsmålen tar f. n. i anspråk en mycket stor del av regeringsrättens tid, och det tar ofta lång tid innan ett sådant mål blir slutligt avgjort. Förslagen i propositionen syftar till att komma till rätta med dessa olägenheter. Samtidigt tillgodoser vi enligt min mening väl intresset av en statlig laglighetskontroll, som inte åsidosätter de kommunala självstyrelseintressena. Propositionen bygger på ett förslag från kommunalbesvärskommittén. Vid remissbehandlingen fick kommitténs betänkande ett gynnsamt mottagande. Flertalet remissinstanser tillstyrkte också förslaget att kammarrätterna skulle ersätta länsstyrelserna som första besvärsinstans i de mål där ett beslut av kommunfullmäktige eller en kommunal nämnd överklagas. Jag vill erinra om att bl.a. 24 kommuner tillstyrkte förslaget i denna del, medan 19 kommuner ansåg att en länsinstans borde behållas. Av Svenska kommunförbundets remissyttrande framgår att förbundet inte motsatte sig förslaget på denna punkt. Förbundet betonade starkt värdet av en fortsatt anknytning mellan kommunerna och den besvärsprövande första instansen. Om man slopar länsstyrelsen som första besvärsinstans, krävs enligt förbundets mening att en fullgod ersättning för den nuvarande kommunala anknytningen skapas hos den nya första besvärsinstansen. Jag delar helt denna uppfattning, och förbundets önskemål tillgodoses också genom propositionsförslaget. När kammarrätten behandlar kommunalbesvärsmål, skall två särskilda ledamöter med sakkunskap i kommunala frågor 29 —- inte bara en ledamot, som kommittén föreslog — delta i handläggningen. Jag har inte anledning att i detalj gå in på motiven för förslaget att regeringsrätten skall pröva kommunalbesvärsmål bara om prövningstillstånd har meddelats. Jag vill dock erinra om att krav på prövningstillstånd f. n. gäller i fråga om så gott som alla mål utom just kommunalbesvärsmålen. Att prövningstillstånd inte krävs för dessa mål har lett till att en oproportionerligt stor del av regeringsrättens tid tas i anspråk för handläggning av kommunalbesvärsmålen. Detta har i sin tur gjort det svårare för regeringsrätten att fullgöra domstolens egentliga uppgift, att svara för vägledande avgöranden i frågor där rättsläget är oklart eller annars svårbedömt. Den nuvarande ordningen har också — och det är väsentligt — lett till att det ofta tar lång tid innan ett kommunalbesvärsmål är slutligt avgjort. Jag vill kraftigt understryka att de regler om prövningstillstånd som föreslås ger mycket goda möjligheter att få till stånd en prövning av regeringsrätten där detta verkligen är angeläget, nämligen i de mål som rör den kommunala kompetensen. Enligt min mening är de synpunkter beträffande propositionsförslaget i denna del som framförs i två motioner i allt väsentligt tillgodosedda genom regeringens förslag. Med den förstärkning av inslaget av sakkunskap i kommunala frågor som föreslås i propositionen får kammarrätterna enligt min mening mycket goda förutsättningar att svara för att kommunalbesvärsmålen avgörs på ett i sak riktigt sätt. Som framgår av propositionen är detta också en förutsättning för att ett krav på prövningstillstånd skall kunna ställas upp. När det gäller frågan om en länsinstans bör behållas vill jag erinra om att huvudsyftet med reformen är att komma till rätta med de mycket långa väntetider som ibland har förekommit i de fall där besvären har fullföljts till regeringsrätten. Det är viktigt att kommunerna och deras medlemmar någorlunda snabbt kan få vägledande besked om t.ex. gränserna för den kommunala kompetensen. Att införa ett treinstanssystem skulle av allt att döma snarare förlänga än förkorta handläggningstiderna. Jag anser att det vore olyckligt att införa en instansordning som kan befaras få sådana effekter. Om man behåller en länsinstans för de kommunala målen, går man miste om fördelen med en enhetlig instansordning för samtliga kommunalbesvärsmål. Det kan ju knappast komma i fråga att låta länsstyrelsen pröva de landstingskommunala målen. Härtill kommer att det inte finns någon från alla synpunkter lämplig länsinstans för prövning av besvär över fullmäktiges och kommunala nämnders beslut. I en socialdemokratisk reservation till konstitutionsutskottets betänkande, vilken har redovisats här av Hilding Johansson, förordas emellertid att länsstyrelserna behålls som besvärsinstans för de kommunala målen. Jag skall nu något beröra de synpunkter som anförs till stöd för en sådan ordning, vilken alltså innebär att man får ett treinstanssystem. Enligt reservationen innebär förslaget i propositionen i praktiken en väsentlig begränsning i den besvärsprövning som nu förekommer i kommunalbesvärsmålen. Jag erinrar om vad jag förut har sagt om syftet med reformen, om kammarrätternas goda förutsättningar att pröva kommunal Nr 129 besvärsmålen och om möjligheterna att få till stånd en sakprövning i Torsdagen den regeringsrätten i mål som rör den kommunala kompetensen. Jag vill också 24 april 1980 erinra om att kommunalbesvären inte i första hand, och här instämmer jag i Bengt Kindboms uttalande, syftar till att skydda den enskildes rätt i personligt eller ekonomiskt hänseende. På denna punkt skiljer sig kommunalbesvärsmålen från de mål där det kommunala beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär. I reservationen framhålls vidare att den erfarenhet och kännedom om förhållandena i länets kommuner som finns inom länsstyrelserna inte tas till vara, om prövningen i första instans flyttas till kammarrätterna. Till detta vill jag bara säga att länsstyrelsernas erfarenhet av handläggningen av kommunalbesvärsmål numera till stor del återfinns inte hos länsstyrelserna utan hos de numera fristående länsrätterna. Härtill kommer att länsstyrelsernas roll i samhällsplaneringen har kommit att betonas alltmer och att den innebär ett mycket intimt samarbete med kommunerna. Att kombinera denna roll med en sådan laglighetsprövning som skall ske i kommunalbesvärsprövningen kan innebära vissa svårigheter. Detta gäller naturligtvis särskilt i fråga om de mål som rör den kommunala kompetensen. Kommunallagen ger ju bara allmänna riktlinjer för bestämningen av kommunernas och landstingskommunernas kompetens. Sedan vill jag i korthet framhålla, att när Hilding Johansson säger att vi inte kan besluta om en sådan här reform därför att det skulle rycka undan förutsättningarna för länsdemokratikommitténs möjligheter att fortsätta sitt arbete, är det väl bara att notera att inriktningen av ändringen av besvärsordningen ju redan har beslutats i och med införandet av de fristående länsrätterna. Jag menar att det här mera är en följd av detta. Jag vill också gärna understryka att det självfallet är viktigt att vi decentraliserar ut så mycket som möjligt till kommunerna och att vi på det sättet stärker den kommunala självstyrelsen. Regeringen har redan lagt fram förslag i den riktningen, och flera sådana förslag kommer. Detta är det väsentliga när det gäller inriktningen på decentralisering.

Herr talman! Det finns ett skäl som jag förstår, säger Hilding Johansson, och det är önskemålet att förkorta väntetiderna. Men om Hilding Johansson förstår och delar vår uppfattning om det motivet, varför lägger ni då fram ett förslag som leder till att väntetiderna i många fall kommer att förlängas? Jag hade förstått om ni yrkat avslag på propositionen — då hade man slagit vakt om den bestående ordningen med två instanser. Men ni vill gå ett steg längre, ni vill förlänga instansordningen, ni vill ha en tredje instans. Det är den frågan jag inte har fått svar på: Varför vill ni ha en tredje instans? Varför skall väntetiderna bli ännu längre än vad de är i dag? Vad sedan gäller länsstyrelserna noterade jag att Hilding Johansson i sitt första anförande räknade upp ett mycket stort antal länsstyrelser som stödde hans ståndpunkt. Jag tycker därför att det är rimligt att notera att det finns en viss identitet mellan socialdemokraternas ståndpunkt och länsstyrelsernas ståndpunkt. Socialdemokraterna har konsekvent slagit vakt om länsstyrelsernas ställning, men de har inte konsekvent motsatt sig delreformer. De har varit för alla delreformer som inneburit fler uppgifter till länsstyrelserna, och de har varit emot alla som inneburit färre uppgifter till länsstyrelserna. Så är det med den konsekvensen. Till sist vill jag säga att det inte alls var min avsikt att bedriva en otillbörlig undervisning av Hilding Johansson beträffande laglighetsprövning, men det är faktiskt så att om man läser den socialdemokratiska motionen och reservationen, får man intryck av att någon person som hållit i pennan har en annan uppfattning än den som Hilding Johansson nu framfört i talarstolen. Om Hilding Johanssons ståndpunkt är den auktoriserade socialdemokratiska, som också överensstämmer med den i läroböckerna auktoriserade, har jag inga ambitioner att bedriva undervisning.

Herr talman! Jag får fortfarande inte aritmetiken att gå ihop riktigt. Länsstyrelsen är en instans. Kammarrätten är en instans. Regeringsrätten är en instans. Det blir tillsammans tre instanser. F.n. har vi två instanser. Socialdemokraterna önskar utvidga antalet instanser till tre, medan däremot regeringsförslaget går ut på att det skall vara två. I båda fallen är det fråga om att den sista instansen är så att säga en reservinstans.

Herr talman! Bara en reflexion med anledning av kommunministerns anförande. Egentligen tycker jag att han i sak bekräftar att remissinstanserna varit delade i fråga om utredningsförslaget, även om man kallar det för ett välvilligt mottagande. Vad säger oss vidare den ökade arbetsbelastningen på besvärsinstanserna? Regeringen drar tydligen därav slutsatsen att man därav skall begränsa besvärsmöjligheterna på olika sätt. Men ett annat synsätt borde vara att man ser den ökade arbetsbelastningen som ett uttryck för att det finns ett stort behov av att anföra besvär mot kommunala beslut, och då bör man ju inte begränsa de möjligheterna. Jag tycker heller inte att förslaget kan anses gå i linje med strävandena att decentralisera, som Karl Boo talade om. Det går i själva verket i motsatt riktning. Jag vill, herr talman, notera två märkliga omständigheter i den här debatten. Den första är den att det inte är några decentraliseringstankar — som centern brukar tala om — som präglar propositionen. Den andra är att det är en märklig liberalism som vill minska medborgarnas möjligheter att få kommunala beslut prövade.
Herr talman! Det sist sagda är väl ändå en förvrängning av vad propositionen ger av förutsättningar. Självfallet hindras ingen från en sådan prövning, utan alla som önskar anföra besvär skall ha kvar den rätten. Sedan vill jag bara kort säga — och det kan vara en replik till det som Hilding Johansson sade nu senast — att när vi har så få beskrivningar av den kommunala kompetensen i kommunallagen är det synnerligen viktigt att den högsta prövande instansen ändå kan få pröva de intressanta frågor som har med kommunal kompetens att göra. Men jag vill därför inte ”snäva till” den prövningsmöjligheten så hårt som Hilding Johansson, att döma av hans senaste inlägg, vill göra när han strider för en s.k. tremålsinstansprövning.
Herr talman! Det är ingen förvrängning av de faktiska förhållandena. Den viktigaste frågan måste ändå vara om man fjärmar besvärsinstanserna från medborgarna och därtill minskar möjligheten att få dessa instansers beslut ytterligare prövade.

Herr talman! I konstitutionsutskottets årliga granskningsbetänkande brukar det finnas en mening som lyder: ”T likhet med tidigare år har utskottet granskat utgivningen av Svensk författningssamling .” Den granskningen görs mot bakgrunden att lagar och författningar skall kungöras i föreskriven ordning. Utskottet brukar tillmäta denna fråga ganska stor betydelse. Det är därför något förvånande att konstitutionsutskottet godtar regeringens förslag om förändringar till det sämre när det gäller kungörande av lagar och andra författningar. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna yrkat avslag på regeringsförslaget. Redan nu föreligger möjligheter för regeringen att bestämma att viss författning kan kungöras i annan författningssamling än Svensk författnings samling, om särskilda skäl föreligger. Undantagsvis har också publicering skett i andra publikationer än författningssamlingar. I propositionen redovisas några sådana fall. Att, som föreslås i propositionen, ytterligare vidga möjligheterna till publicering i annan angiven publikation är inte motiverat och framför allt inte önskvärt. Det kan leda till just vad föredraganden varnar för, nämligen en uppluckring av systemet med författningssamlingar. Det ger mindre överskådlighet. Detta är särskilt olämpligt när omfattningen av lagar och författningar ökar. Konstitutionsutskottet understryker visserligen att möjligheten att kungöra författningar i annan publikation än författningssamling bör tillämpas synnerligen restriktivt. Vidare lovar utskottet att i granskningsarbetet följa tillämpningen. Därmed tycker tydligen konstitutionsutskottets ledamöter att man befriar sig från en besvärlig fråga. Man är tydligt medveten om att förslaget inte rimmar särskilt väl med vad utskottet i andra sammanhang betonar rörande publiceringen av lagar och författningar. Men man sväljer förslaget och avstyrker vpk-motionen. Utskottet besvarar inte den i sammanhanget viktiga frågan, om det är befogat med en sådan vidgning av möjligheterna till undantag från bestämmelserna om kungörande av lagar och författningar. Vi anser det icke befogat. Vi anser att förslaget bör avvisas. Jag vill, herr talman, yrka bifall till motion 1979/80:1956, som innebär avslag på regeringens proposition.

Herr talman! I den ekonomiska kris det kapitalistiska samhället upplever betraktas krav på arbetstidsförkortning, begränsning av övertid och begränsning av skiftarbetets omfattning med ökat ointresse. Detta gäller såväl de borgerliga partierna som socialdemokraterna här i riksdagen. Vpk har till årets riksmöte väckt tre motioner på arbetstidens område. Det är motion 165 där vi kräver ett principbeslut om en nedtrappning av arbetstiden till sex timmar om dagen med bibehållen lönestandard; den bör vara genomförd 1986. Det är vidare motion 184, där vi kräver en begränsning av övertidsarbetet. Övertid skall betraktas som en onormal företeelse och endast tillgripas vid överhängande fara för skada på liv, hälsa och egendom. Det är slutligen motion 185 om begränsning av skiftarbete. Vi yrkar att skiftarbete skall tillåtas endast där tekniska skäl och samhällsskäl så kräver. Vi kräver också att förtida förslitning av skiftarbetare skall förhindras och att skiftarbetarna med förtur skall få kortare arbetsvecka. Det är nu sjunde året i rad som vpk ställer kravet på en nedtrappning av arbetstiden till sex timmar om dagen. I sju år har det blivit avslag. Motiveringen är i stort sett densamma. Utskottet och riksdagen är välvilliga till kravet men säger nej. Huvudskälen för en nedtrappning av arbetstiden är följande: 1. Jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är ingen tillfällighet att det är just kvinnoorganisationer som mycket kraftigt för fram kravet på en kortare arbetstid. Kvinnorna kräver sin rätt att på samma villkor som männen göra sin arbetsinsats, delta i fackligt och politiskt arbete och delta i vården av barnen och skötseln av hemmet. Sextimmarsdagen är en av förutsättningarna för att förverkliga jämställdheten mellan kvinnor och män. 2. Teknikens landvinning skall inte utnyttjas till att ställa arbetarna utanför arbetslivet. Teknikens landvinningar måste fördelas genom att man förkortar arbetstiden och därmed skapar fler jobb. 3. En hänsynslös utslagning och allt färre i arbete skapar stora problem för samhället. De negativa sociala konsekvenserna kostar mer än vad en förkortning av arbetstiden skulle göra. En arbetstidsförkortning kommer att få många positiva effekter: arbetslösheten fördrivs och de flesta får ett jobb, och negativa sociala konsekvenser förhindras. 4. En kortare arbetstid skulle minska utslagningen och utstötningen från arbetslivet. Arbetsdagen skulle kunna bli drägligare för många med pressande arbetsuppgifter. Utskottet hänvisar som tidigare till arbetsmarknadens parter. Ironiskt nog fortsätter utskottet att upprepa gamla fraser som ”att det måste vara en sak för arbetsmarknadens parter att avgöra vilka prioriteringar som skall göras vid valet mellan olika former för uttag av standardhöjningar”. Det är en bekväm position för de borgerliga partierna. När kapitalismen är i kris och det inte finns någon tillväxt finns inga möjligheter till en förkortad arbetstid, menar man. Det skulle vara intressant att höra vad det oppositionsparti som är representerat i utskottet har att säga här. Man skriver i den här stunden ihop sig med de borgerliga partierna. Anser socialdemokraterna att man kan ställa upp på den här filosofin? Finns det ingen omfördelning att göra inom de redan befintliga resurserna? ”Genom ärbetarrörelsens historia har en förkortning av arbetstiden varit en av de viktigaste frågorna. Varje förkortning av arbetstiden som gjorts har fått försvaras mot arbetsköparnas attacker. Övertid har varit ett sätt för arbetsköparna att urholka arbetstidsförkortningen och utnyttja arbetskraften maximalt. I dagens läge, med många arbetslösa, utnyttjas den arbetskraft som har ett arbete i en planerad övertid eller är offer för en planering som gör övertid till en ”tvingande” nödvändighet. Ett sådant sätt att utnyttja arbetskraften är helt oförenligt med dagens sätt att se på arbetstiden. Kraven på en kortare arbetstid för alla växer sig allt starkare, och en kraftig begränsning av övertidsarbetet är därför nödvändigt. Arbetsköparnas åtgärder för att öka produktiviteten innebär att rationaliseringar vidtas med förlitande på att övertidsarbete skall klara uppkomna störningar och problem. Detta ökar stress och jäkt i arbetslivet. Övertidsparagraferna utnyttjas även till att fylla ut luckor som uppkommer vid sjukfrånvaro. I stället för att anställa flera och upprätta reservstyrkor inom företagen utnyttjas den ”allmänna övertiden”.” Herr talman! Detta står att läsa i vpk:s motion 184 om begränsning av övertidsarbete. Denna beskrivning har tidigare närmast förhånats av utskottets talesmän, främst Gabriel Romanus. Den bild som vpk har skissat i motionen överensstämmer ganska väl med vad som nu sker, när fackföreningarna vidtar en övertidsblockad. Då rasar nästan hela samhället ihop. Samhället bygger tydligen på möjligheten till övertidsarbete, och då kanske på den sämsta av alla övertidsformer, nämligen den som hastigt kommer på den enskilde individen och pressar honom allra mest. Uppgifter i dagspressen säger nu att var femte heltidsanställd jobbar övertid. I januari arbetades så många övertidstimmar att det motsvarar 15 000 heltidsarbetande. Bland statstjänstemännen gör var tionde i genomsnitt 15 timmar övertid i veckan, vilket motsvarar vad som är tillåtet. Exemplen på att man utnyttjar övertid är många. På ett fackföreningsmöte som jag var med på för några dagar sedan berättades att det på den centrala valsenheten, bredbandverket, vid Domnarvets Jernverk var så illa ställt med ersättare och avbytare eller andra som kunde arbeta övertid att arbetsledarna fick gå in på skiften och göra de kollektivanställdas arbete. Pressen på övertidsarbete blir i längden olidlig. Men detta är någonting som man planerar och räknar med. Det är de vanliga människorna ute i arbetslivet som råkar illa ut. Nej, vi har inte råd längre att ha en lagstiftning, som tillåter att övertid betraktas såsom något normalt. Riksdagen gjorde den dumheten att göra övertid till någonting normalt. Det är nu dags att ändra på den saken. Därför kräver vi i motionen att tre av de nu fyra gällande övertidsbegreppen skall utgå ur lagen och att man får tillgripa övertid endast när det föreligger överhängande fara för skada på liv, hälsa och egendom. Herr talman! Vi vet också att skiftarbetare drabbas av sömnstörningar. De sover i genomsnitt mindre än sex timmar per dygn. Vi vet också att skiftarbetare har högre sjuklighet samt drabbas av magsår och stressbesvär. Familjeproblem är vanligare för skiftarbetare, och de deltar mindre i föreningsliv och andra sociala kontakter. Vi vet att skiftarbetet används för det ekonomiska intressets skull och att detta intresse får gå före det mänskliga intresset. En begränsning av skiftarbetet är därför nödvändig. Varför görs då ingenting? Socialutskottet och riksdagen hänvisar år in och år ut till utredningar, som i praktiken lägger hela frågan på is och inte föreslår några ändringar. Socialutskottet och riksdagen ställer sig på de ekonomiska intressenternas sida mot de mänskliga intressena. Skiftarbetet bör begränsas till vad som är nödvändigt för teknikens skull eller för samhällsservicen, t.ex. för sjukvård och vissa kommunikationer. De som har arbetat skift under 10 år eller som är över 45 år skall kunna slippa skiftarbete. Vid genomförandet av en kortare arbetstid bör skiftarbetarna ha förtur. 30 timmars arbetsvecka bör genomföras snarast. Vi vet alltså att skiftarbetet är någonting omänskligt. Vi är skyldiga att göra någonting, nämligen begränsa skadeverkningarna till ett minimum. Jag yrkar därför bifall till vpk-motionerna 185 om begränsning av skiftarbete, 184 om begränsning av övertidsarbete och 165 om en nedtrappning till sex timmars arbetsdag.

Herr talman! När man diskuterar arbetsmiljölagen kan man naturligtvis inte låta bli att se till det faktum att denna till följd av arbetsdomstolens dom i januari månad i år har urholkats. I arbetsmiljölagens 4 kap. 6 § föreskrivs att ”arbetstagare skall beredas minst trettiosex timmars ledighet under varje period om sju dagar.

Från dessa bestämmelser får undantag göras i kollektivavtal. I stället för att ta ut veckovilan om 36 timmar ett veckoslut kan man skjuta på ledigheten och ta ut 72 timmars ledighet nästpåföljande veckoslut. För att uppfylla bestämmelserna om 72 timmars ledighet och veckovila måste man ta i anspråk någon av de ordinarie arbetsdagarna före eller efter detta nästpåföljande veckoslut. Arbetsdomstolens dom gällde just frågan om kompensation för den här ledigheten. Kompensationsledigheten kommer oftast i fråga när man har. k. joureller beredskapsarbete och givetvis också när man varit tvungen till övertidsarbete under en av veckoslutets två dagar. Man kan då fråga sig om det i realiteten finns någon möjlighet för arbetarna att ta ut den här kompensationsledigheten, att unna sig ordentlig vila nästpåföljande veckoslut. Ja, det är möjligt — om arbetarna bara får kompensationsledighet och naturligtvis om de samtidigt har råd att ta ut sådan.

Men sedan arbetsdomstolen sagt att lagstiftaren inte på något ställe, varken i lagtext eller i förarbeten, hade uttalat att lön skulle utgå, bestämde man att lön alltså inte skulle utgå för sådan kompensationsledighet. Men vad händer då med den person som exempelvis har beredskapsarbete under en vecka inkl. veckoslutet, som har en förhållandevis liten ersättning för den här lördagen och söndagen och som vill rätta sig efter skyddslagstiftningen — vilket man naturligtvis bör göra? Ja, det innebär att personen i fråga ekonomiskt påtvingas en förlust på grund av att han är i beredskaps arbete under veckoslut. Ersättningen för beredskapsarbete är ju avsevärt lägre än vad den ordinarie lönen skulle ha varit för exempelvis den här kompensationsdagen. Resultatet kommer naturligtvis att bli — det har vi redan sett — att man inte utnyttjar kompensationsledigheten. Man tar inte ut den och bryter därmed mot arbetsmiljölagens 4 kap. 6 §. Det är den faktiska verkligheten i dag som ett resultat av arbetsdomstolens dom.

När utskottet behandlar vår motion säger man också att bestämmelserna bör vara sådana att skyddslagstiftningen kan ges ett reellt innehåll. Men man förutsätter att arbetsmarknadens parter avtalsvägen kommer att anpassa arbetstagarnas anställningsvillkor till dessa regler. Att de borgerliga ledamöterna i socialutskottet har gått på den linjen är fullt förståeligt. Från deras sida har det aldrig varit meningen att ge de arbetande någon kompensation i detta avseende. Men att de socialdemokratiska ledamöterna — som vill utge sig för att slåss för fackets intresse — helt kan låta bli att göra någonting åt denna felaktighet, som jag ser det, är ju i stället anmärkningsvärt. Som jag nämnde hade man före arbetsdomstolens dom inom flera avtalsområden överenskommelser som löst den här frågan. I dag är frågan olöst. Arbetarna får betala med egna medel för att kunna följa skyddslagstiftningen. Jag kan inte tro att detta varit avsikten med arbetsmiljölagen. I vart fall har inte vi från vänsterpartiet kommunisterna tänkt oss att detta kan ha varit avsikten. Jag yrkar därför bifall till vår motion 1227 i den förhoppningen att socialdemokraterna i det här läget också kommer underfund med att det i lag bör bestämmas att lön skall utgå vid kompensationsledighet. Detta kan man inte överlåta till förhandlingar mellan parterna. Det skulle innebära att de arbetande själva får betala den ersättningen.

Herr talman! Jag vill börja med att hålla med Lars-Ove Hagberg i en viktig del av hans verklighetsbeskrivning. Det är verkligen sant att dessa yrkanden har behandlats många gånger förut här i riksdagen. Jag har inte räknat gångerna, men om Lars-Ove Hagberg säger att det är sju gånger så är det säkert så. Det framgår dessutom av utskottsbetänkandet att de frågor Lars-Ove Hagberg var inne på har behandlats redan en gång under detta riksmöte. Det kan därför vara ursäktligt om jag i dagens läge är rätt kortfattad. På en punkt känner jag inte igen mig i den beskrivning som Lars-Ove Hagberg gav. Han påstod att utskottets talesmän och i synnerhet jag hade förhånat vpk för partiets motioner och beskrivning av läget. Jag vet inte vad han tänker på, men jag skall försöka uppträda på ett sådant sätt att tonläget i dag inte ger anledning till klagomål. De yrkanden som Lars-Ove Hagberg talade för har kommenterats i utskottets betänkande, där vi framhåller att det inte är möjligt att kräva en allmän arbetstidsförkortning i det samhällsekonomiska läge som nu råder. Alla partier utom vpk anser sig ju tvungna att ta hänsyn till det samhällsekonomiska läget. Kraven på ändrade övertidsregler har vi tidigare behandlat. Då har vi hänvisat till den utveckling som kan äga rum på grundval av medbestämmandelagen. Därför är det för tidigt att nu överväga mera betydande förändringar av arbetstidslagstiftningen. Utskottet har uttalat principiella betänkligheter mot den form av övertid som gäller förberedelseoch avslutningsarbete, men vi har också pekat på att utredningen om vissa arbetstidsfrågor, just med hänvisning till vad utskottet har uttalat, har fått i uppdrag att undersöka om denna typ av övertid kan föras in under den ordinarie arbetstiden. Samma utredning skall också ta upp frågan om skiftarbete. På den punkten har utskottet tidigare gjort ett uttalande, som godkändes av riksdagen, där en principiellt mycket restriktiv syn på t.ex. nattarbete kommer till uttryck. Med hänvisning till det ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på dessa punkter. Den fråga som Tommy Franzén tar upp är ny, och den bygger på en dom i arbetsdomstolen. Med anledning av den gör utskottet ett mycket klart uttalande, nämligen att vi förutsätter att arbetsmarknadens parter avtalsvägen kommer att anpassa arbetstagarnas anställningsvillkor till arbetsmiljölagens regler. Vi tycker därför inte att det är påkallat med något initiativ från riksdagen just nu. Tommy Franzén var förundrad över att vi kunde visa detta förtroende för arbetsmarknadens parter, i synnerhet över att socialdemokraterna kunde göra det. Jag skall inte tala å deras vägnar, men jag förmodar att de, med tanke på sina kontakter med de fackliga organisationerna, har ett förtroende för deras möjlighet att lösa de här frågorna, och att de kommer att aktualisera dem på nytt om det inte lyckas. Det är också den inställning som jag vill ge uttryck för. Det är intressant att Tommy Franzén nu har en så hög tanke om arbetsmiljölagen och dess syften.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

Herr talman! Någon syndare som omvänder sig finner man inte i Gabriel Romanus. Han biter sig envist fast vid en viss princip. Den ordinarie arbetstiden är 40 timmar. Vi har nu krävt att sex timmars arbetsdag skall genomföras, och vi har angivit fyra skäl för detta. Jag nämnde dem också i mitt huvudanförande. Inget av dem påverkar Gabriel Romanus, utan han anger att det är arbetsmarknadens parter som skall fördela standardhöjningen. Jag vill fråga Gabriel Romanus när den standardhöjning som han talar om kommer — är det på 1980-talet, i början av 1990-talet eller bortåt år 2000? Också Folkpartiets kvinnoförbund kämpar för sex timmars arbetsdag, och jag misstänker att man även inom folkpartiets riksorganisation i något sammanhang har uttalat sig härför. Men när tänker man föra fram detta krav? Vill man inte gripa sig an med uppgiften att på detta sätt ge dem som nu står utanför arbetsmarknaden möjlighet till sysselsättning? Minst en halv miljon människor skulle kunna få plats på arbetsmarknaden genom en arbetstidsreform framöver. Man kan i detta sammanhang se på vad som händer i dagens konfliktsituation. De övertidskrav som vi tidigare tagit upp har avsett sådant som inte förorsakat några problem. Det har då gällt förberedande och avslutande arbete. Men vi har också påtalat ett problem i arbetslivets dagliga verklighet, där människor tvingas till övertid. Jag anser att Gabriel Romanus och andra i utskottet har förhånat vår inställning på den punkten. Jag vill uppmana Gabriel Romanus att se sig omkring i dag och notera hur många människor som arbetar på övertid. Man kan slå igen nästan halva Sverige genom en effektiv övertidsblockad. Det betyder att många människor i dag drivs till övertid. Det väsentliga är att angripa den absolut sämsta delen av arbetstidslagen, nämligen bestämmelsen om den allmänna övertiden. Det har varit det genomgående temat i våra krav. Men Gabriel Romanus vill inte inse att detta är ett problem, som man kunde begränsa lagstiftningsvägen genom en genomgripande reform av reglerna för arbetstiden. Man har räknat fram att övertiden i dag motsvarar 15 000 arbetstillfällen inom industrin — och det är inte litet. När det gäller skiftarbete har arbetstiden successivt förkortats under den tid som denna arbetsform har funnits. Men den omständigheten att vi vill begränsa användandet av själva arbetsformen skiftarbete föranleder inte någon som helst diskussion inom utskottet. Utskottet vill inte heller uttala att nu arbetande utredningar skall ta upp denna problematik. Vad som i dag händer är att skiftarbete i olika former ökar. Och jag vill ta tillfället i akt att säga att även des.k. tvåskiftsarbetena— arbete pågår från tidigt på morgonen till sent på kvällen — utgör ett växande problem. Därför borde riksdagen här ta sitt ansvar. Jag vill bara framföra ytterligare en synpunkt när det gäller övertid. Enligt utskottet skall övertidsuttaget kunna begränsas med hjälp av medbestämmandelagen. Kan Gabriel Romanus ge mig ett enda exempel på hur medbestämmandelagen i någon form praktiskt skall kunna medföra en begränsning beträffande övertidsuttaget. Vad finns det för stöd för påståendet att man med hjälp av medbestämmandelagen skall kunna begränsa den s.k. allmänna övertiden?

Herr talman! Får jag med en gång ta Gabriel Romanus ur den villfarelsen — som tydligen är en medveten missuppfattning — att jag har en mycket hög tanke om arbetsmiljölagen. Vad jag inledningsvis sade var att lagen ytterligare har försämrats genom arbetsdomstolens dom. Och beträffande lagens kvalitet sade jag att vi trots allt hade räknat med att lön skulle utgå vid de fall av kompensationsledighet som det här gäller. Att utskottet nu vill överlåta denna fråga till arbetsmarknadens parter innebär att man också överlåter till arbetarna att betala denna kompensationsledighet med pengar ur egna kassor. Den som känner till hur det går till vid förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter vet att det först förhandlas fram en lönepott av en viss storlek — i dagens läge vet vi att parterna inte harlyckats bli överens om en sådan pott för detta år. Om sedan sådana frågor som denna om lön för kompensationsledighet skall föras in i förhandlingarna tas kostnaderna för denna typ av frågor sannolikt från den redan framförhandlade potten. Det innebär då att utrymmet för exempelvis generellt ökad lön minskar. Resultatet blir alltså att arbetarna får betala sin egen kompensationsledighet. Vi från vänsterpartiet kommunisterna menar att denna ledighet naturligtvis skall betalas av arbetsköparna. Det är anledningen till att vi lagstiftningsvägen vill slå fast att lön skall utgå enligt arbetsmiljölagen när kompensationsledighet tas ut för att man skall kunna uppfylla skyddslagstiftningens bestämmelser om veckovila. De fackliga organisationerna har också hävdat att den nuvarande lagstiftningen innehåller en sådan bestämmelse, annars hade ju inte Fabriksarbetareförbundet dragit denna fråga inför arbetsdomstolen. Att socialdemokraterna åtminstone denna gång har försuttit möjligheten att kräva att lön skall utgå vid den typ av kompensationsledighet som det här är fråga om kan bero på att domstolens utslag kom bara två dagar före den allmänna motionstidens utgång.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg anförde fyra skäl för kortare arbetstid och sade att jag inte lät mig påverkas av dem. Som vi alla väl känner till, råder det enighet om målet allmän arbetstidsförkortning, och det behövs alltså inte någon påverkan på den punkten. Men vi har också ett samhällsekonomiskt läge som vi andra låter oss påverkas av, och som vpk har monopol på att bortse från. Denna debatt uppstår därför att vpk på detta område, liksom på alla andra områden, driver en politisk linje som innebär bara löften, löften och åter löften. Tommy Franzén var inne på samma tankar, och han sade att om man träffar avtal om dessa frågor måste pengarna tas ur löneutrymmet. Om man däremot lagstiftar tas pengarna någon annanstans. Men det är just dessa hemliga källor, som vpk anser att man kan ösa pengar ur om bara riksdagen fattar beslut, som vi andra inte har tillgång till i nuvarande läge. Pengar till alla förbättringar måste tas ur det tillgängliga utrymmet, det är ganska självklart. Om vi skulle lagstifta om allt det som vpk vill genomföra på arbetstidsområdet, så tar vi i anspråk både det utrymme som parterna kan bli överens om och litet till. Det betyder att man i praktiken skulle få sänka lönerna som betalas ut. Jag vet inte var parterna kommer att landa till slut, det vet ju ingen. Men en sak är säker, och det är att ingen annan än vpk har så orealistiska föreställningar om vad man kan lova på alla livets områden i det ekonomiska läge som landet just nu befinner sig i.
Herr talman! De fyra skäl som jag anförde för en arbetstidsförkortning har inte påverkat Gabriel Romanus. Däremot har han ett mål, och han borde fundera över hur det målet någon gång skall kunna förverkligas. Han hänvisar till samhällsekonomin, men han bortser från den samhällsekonomiska kostnaden för att människor står utanför produktionen, för att de slås ut, för att vi har en mer än bristfällig jämställdhet i detta land. De kostnaderna vill inte Gabriel Romanus räkna med. Vi hävdar att i slutändan kommer en arbetstidsförkortning att få positiva effekter på i stort sett alla områden. Men så långt vill inte Gabriel Romanus se. Han vill bara se kortsiktigt på effekten i dag på Svenska arbetsgivareföreningens kassor. Och han har naturligtvis helt rätt i att det drabbar dem. Men för samhället som helhet kommer en arbetstidsförkortning att vara en god vinst för människorna.
Herr talman! Jag vill bara säga till Gabriel Romanus att det s.k. tillgängliga utrymmet, som ni borgare och även socialdemokraterna med förkärlek talar om, trots allt inte är detsamma som den pott som arbetsmarknadens parter har kommit överens om. Där är det oftast en ganska stor differens. Och det kan ju vara bra att veta att potten som regel också är avsevärt mindre än det s.k. utrymmet anges vara. Det är helt klart att effekten blir att arbetarna själva får betala detta genom sänkta löner.

Herr talman! Frågan om översättning av skyddsanvisningar m.m. till invandrarspråk har behandlats tidigare i denna kammare, vilket klart framgår när man läser såväl motionen som socialutskottets betänkande. Vi har tidigare motionerat i denna fråga. Orsaken till att vi tvingas återkomma är att vi inte anser att invandrarna har samma skydd som de arbetare som kan svenska. Språket i anvisningarna är i regel komplicerat för människor som har bristfälliga kunskaper i svenska. Den tekniska utvecklingen har fortskridit. Nya maskiner och nya ämnen har tillkommit, vilka ökar riskerna för ohälsa och osund arbetsmiljö. Samhället har också observerat att utvecklingen kräver speciella insatser vad beträffar utbildning och makt för de anställda. Bl. a. har skyddsombuden fått ökade befogenheter. Dessa har tillkommit genom en aktiv kamp ute på jobben. Invandrarna har i stort sett utestängts från denna utveckling, vilket vi i vårt parti tycker är beklagligt. En stor del av den svenska arbetarklassen utgörs ju av invandrare. LO beräknar att om något årtionde var tredje LO-medlem kommer att ha invandrarbakgrund. Samtidigt känner vi till att invandrarna finns koncentrerade till vissa branscher, och vi vet att riskerna för ohälsa är speciellt stora just där. På vissa arbetsplatser är invandrarna i majoritet, men skyddsanvisningarna är trots detta skrivna på enbart svenska. För oss kommunister framstår detta som helt orimligt. Tgår talade vi här i kammaren om svenskundervisningslagen. Både jag och Eva Winther kritiserade lagens funktion — kanske från litet olika utgångspunkter. Oavsett vad man tycker i denna fråga, måste man inse att invandrarna inte under de närmaste åren kommer att få den utbildning i det svenska språket som erfordras för att de skall kunna skydda sig mot de faror som finns i det svenska arbetslivet på arbetsmiljöns område. Då är frågan för landets riksdagsledamöter: Hur många olycksfall, hur många dödsfall skall behöva inträffa på grund av att anvisningar och skyltar inte finns översatta, innan riksdagen ingriper och rättar till problemen? Utskottet talar om de s.k. pop-anvisningarna som givits ut på invandrarspråk. Det är allmänt känt att dessa pop-anvisningar inte haft någon avgörande betydelse när det gäller att skydda invandrarna från olyckstillbud 51 på arbetsplatserna. De har spritts dåligt, och många invandrare har haft svårt att förstå dem. Vi menar att arbetarskyddsstyrelsens anvisningar och lokala skyddsföreskrifter skall översättas till de vanliga invandrarspråken. Kostnaderna för detta skall tas ur arbetarskyddsfonden. Jag tycker att utskottet visar en total ovilja att genomföra översättning av de nämnda anvisningarna. Därför yrkar jag bifall till motion 641 från vänsterpartiet kommunisterna.
Herr talman! I likhet med de flesta av de yrkanden som vi behandlade nyss gäller detta ett förslag som har varit uppe till debatt åtskilliga gånger. Jag skall därför, liksom den föregående talaren, försöka fatta mig kort. Utskottet har självfallet inte alls någon negativ inställning till önskemålet att de invandrare som deltar i vårt arbetsliv skall få ett gott skydd. Vi pekar på att det är viktigt att material översätts. Men vi understryker också att det naturligtvis inte får ersätta undervisningen i svenska. Det är närmast självklart, med tanke på den stora mängd nationaliteter och språkgrupper som finns representerade i Sverige, att även ett mycket ambitiöst översättningsprogram inte kan ersätta att de som arbetar här i Sverige också kan svenska. Vi redogör i utskottets betänkande för den omfattande verksamheten med översättning av material inom arbetarskyddet. Det gäller framför allt pop-anvisningarna. Nu säger Billy Eriksson att de inte har haft någon avgörande betydelse. Jag vet inte vad han grundar den uppfattningen på. Han säger att de har spritts dåligt och att de är svåra att förstå. Ja, men då får man se till att sprida dem bättre. Och om pop-anvisningarna är svåra att förstå, är det ju inte sannolikt att det skulle bli mycket lättare om man översatte själva anvisningarna.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
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå de argument som Gabriel Romanus här för fram. Han säger att dessa anvisningar inte skall ersätta svenskundervisningen. Man kan vända på detta och fråga om svenskundervisningen skall ersätta översättning av anvisningarna. Så kan det ju inte gå till. Vi vet också att svenskundervisningslagen helt enkelt inte har fungerat; det resonerade vi om i går. Det finns ingen anledning att hysa några förhoppningar om att den skall kunna fungera de närmaste åren, framför allt när riksdagen inte på något sätt vill vara med och förändra den så att den kan bli ett verktyg för invandrarna när det gäller att lära sig svenska. Därför måste man i dagens läge översätta just anvisningar i arbetarskyddslagen. Framför allt tror jag att det är viktigt ute på jobben att man översätter skyltar osv. Vi kan inte negligera problemet att invandrarna, enligt alla undersökningar som har gjorts, jobbar inom yrken där arbetarna är utsatta för väldigt stora olycksrisker. Jag kan inte förstå varför det skulle vara så svårt att göra detta som vi har föreslagit under en mängd år. Jag tror alltså att det är den enda vägen.